Fru talman! Mikael Eskilandersson har frågat mig om jag kommer att kraftfullt agera mot den människo och sexhandel som systematiskt bedrivs via tillfälliga äktenskap och genom religiösa samfund, och i så fall på vilket sätt, samt om jag fortsatt kommer att tillåta att imamer har vigselrätt. Ett trossamfund kan få tillstånd att förrätta vigsel om samfundet uppfyller vissa krav som ställs i lag. Det handlar då om juridiskt bindande äktenskap som förrättas i enlighet med äktenskapsbalken. Ett sådant äktenskap kan inte vara tillfälligt. Det kan upplösas endast genom att någon av makarna dör eller genom att domstolen dömer till äktenskapsskillnad. Kammarkollegiet kan återkalla vigselrätten för ett trossamfund som misssköter sig. Att generellt undanta just muslimska trossamfund från möjligheten att få vigselrätt är däremot främmande för mig och regeringen. Den verksamhet med så kallade tidsbegränsade äktenskap mot betalning som Uppdrag granskning beskriver i sitt inslag är upprörande. Detta handlar inte om äktenskap utan om informella arrangemang där en kvinnas utsatta situation utnyttjas. Om verksamheten innebär köp av sexuella tjänster, människohandel eller koppleri är det en fråga för polis och åklagare. Arbetet mot prostitution och människohandel är en prioriterad fråga för regeringen. Regeringen lämnade tidigare i år förslag om ett flertal straffskärpningar som träder i kraft i augusti. Bland annat höjs minimistraffet för köp av sexuell tjänst från böter till fängelse. Hårdare straff är dock inte tillräckligt. Vi behöver även arbeta förebyggande. Regeringen har därför beslutat om en handlingsplan för att förebygga och motverka prostitution och människohandel. Arbetet för ökad integration är en viktig pusselbit i detta. Slutligen vill jag framhålla att det är särskilt stötande att den här verksamheten bedrivs med religiösa förtecken. Här har trossamfunden ett stort ansvar, och jag förutsätter att de nu kommer att ta sitt ansvar och gå till botten med detta. Jag vill även nämna att regeringen inom kort kommer att överlämna en proposition till riksdagen med förslag om ett nytt demokrativillkor för det statliga stödet till trossamfund. Enligt förslaget ska statsbidrag inte få lämnas till trossamfund om dess företrädare utövar våld, tvång eller hot eller diskriminerar individer eller grupper eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde. Trossamfund som inte respekterar demokratins idéer eller det svenska samhällets grundläggande värderingar ska inte kunna ta emot statligt bidrag.
Fru talman! Tack för svaret, Morgan Johansson! Bakgrunden till frågan är den sedan länge ifrågasatta moralen hos vissa av landets religiösa samfund. Detta eskalerade i och med den granskning som Uppdrag granskning gjorde, med titeln Sexköp i Allahs namn. Den kan ses via nätet fram till början av augusti, och jag utgår från att Morgan Johansson har sett den. Det som framkommer framstår snarast som människohandel. Det är åtminstone ren försäljning och köp av sexuella tjänster som förekommer i relativt stor omfattning i Sverige - dessutom under lång tid. Det är religiösa samfund som under imamers ledning, eller i alla fall samordning, hjälper till att genomföra dessa vidriga uppgörelser. Över hälften av de tillfrågade muslimska församlingarna uppger att de kan medverka till dessa sexköp. Det är vanligt förekommande att imamer viger par utifrån en för berörda parter välkänd plan där det är fråga om korta och tillfälliga äktenskap och där en summa pengar utbyts. För mig är detta utan tvivel sexhandel. Morgan Johansson säger i sitt svar att det är en fråga för polis och åklagare om en verksamhet innebär köp av sexuella tjänster, människohandel eller koppleri. Regeringen svär sig lite väl lättvindigt fri från ansvar. Om det är straffbart i dag borde dessa imamer redan vara häktade och vänta på en snar rättegång, som förhoppningsvis skulle leda till fängelse och utvisning. De kanske till och med redan skulle vara dömda. Men jag har faktiskt inte hört någonting om några häktade imamer - inte ens i den moské i Järfälla som speciellt pekas ut i programmet. Är det så att det på något sätt uppfattas som en gråzon huruvida detta är lagligt måste Morgan Johansson och regeringen faktiskt agera. I programmet uttalar sig Thed Adelswärd, som är chefsrådman vid Lunds tingsrätt. Han menar att det imamerna gör när de viger tillfälliga äktenskap låter som koppleri, men han säger också att det vad han vet aldrig har testats i domstol. Det finns också försvårande omständigheter när det är en imam eller ett samfund som misstänks för brott. Från mitt partis sida vill vi ta bort undantaget för hemlig dataavläsning mot moskéer; det finns ingen anledning till att det ska finnas kvar. Det skulle underlätta för utredningar av dessa gärningar, och även detta är något som regeringen behöver agera för att genomföra. Morgan Johansson säger vidare att han förutsätter att trossamfundet självt ska agera och gå till botten med detta. Men är det egentligen så vårt samhälle ska fungera? Det är inte första gången som imamer hängs ut på grund av högst tvivelaktiga aktiviteter. Trots det har vi aldrig hört ens hot om avkragning eller avsättning, vilket vi däremot ofta hör från Svenska kyrkan när deras representanter gjort något moraliskt tveksamt. Det är dock för mig en mycket främmande tanke, inte minst då jag suttit i kyrkomötet i åtta år, att Svenska kyrkan själv skulle hantera präster som begår brott - särskilt om det handlar om grov brottslighet som koppleri eller människohandel. Det är brott som borde föranleda att samhället fängslar och utvisar personer. Samhället måste agera mot den här typen av grova brott, och det kan inte vara upp till varje samfund. Att Morgan Johansson ens antyder det är faktiskt ganska skrämmande. Det kan inte vara en fråga om detta innebär köp av sexuella tjänster - detta innebär köp av sexuella tjänster. Om det inte omfattas av lagen bör lagen ändras.
Fru talman! Det som framkommit är självklart stötande. Religiösa företrädare ska inte agera hallickar eller kopplare. Då kan även de bli dömda för till exempel koppleri. Det är så lagen fungerar, och jag har försökt vara så tydlig som möjligt där. Vi svär oss inte på något sätt fria i detta, men Mikael Eskilandersson måste förstå att han lever i en rättsstat. I en rättsstat är det inte regeringen som utreder brott, utan det är polis och åklagare som utreder brott efter att det har anmälts. Därför kan jag förstås inte gå in i enskilda fall och försöka detaljstyra hur polis och åklagare ska se på olika individer och hantera förundersökningar. Det gör inte regeringen, och det vet Mikael Eskilandersson mycket väl om. Om det handlar om brottsutredningar är det en fråga för polis och åklagare att ta tag i, och jag varken kan eller vill gå in i enskilda ärenden. Det är i stället en fråga för de rättsvårdande myndigheterna. Jag har noterat att det aktuella samfund vi pratar om reagerade kraftigt på de här uppgifterna. De säger att de har fryst pengar till de inblandade medlemsorganisationerna, och de säger att de har stängt av de inblandade personerna. Gott så, men jag menar också - vilket jag sa i mitt svar - att de nu måste gå till botten med detta för att kunna återupprätta förtroendet. I förrgår var vi även i kontakt med Kammarkollegiet, som ju utövar tillsyn över trossamfunden när det gäller vigselfrågorna. Också Kammarkollegiet säger att man ser allvarligt på det som har framkommit. Man avvaktar den interna utredning som görs, men vi vet att Kammarkollegiet har möjlighet att agera genom att dra in vigselrätten om inte tillräckliga åtgärder vidtas. Den frågan innebär dock myndighetsutövning, och det ligger som sagt på Kammarkollegiet att besluta om det.
Fru talman! Kammarkollegiet har möjligheten att dra in vigselrätten, men det har i praktiken väldigt sällan skett. Och i det här fallet har det åtminstone inte skett än så länge. Ja, vi lever i en rättsstat, och det är polis och åklagare som utreder brott. Men vi som lagstiftare måste också kunna se när det begås brott i samhället - sådant som vi uppfattar som brott. När polis och åklagare då inte agerar måste vi fundera över vad det är för fel på lagstiftningen. Det här måste enligt mitt tycke vara brottsligt. Religiösa samfund som agerar hallickar är verkligen inte någonting som vi kan acceptera i Sverige, och det låter som att vi är överens om det. Men samtidigt låter regeringen detta fortgå. Det är så långt ifrån våra normer och värderingar att det nästan förefaller overkligt. I rapporten Trafficking in Persons Report från det amerikanska utrikesdepartementet 2021 framgår att arbetet för att stoppa människohandel och exploatering kan bli mycket bättre i Sverige. Om även den systematiska sexhandeln kopplad till religiösa samfund i Sverige skulle räknas in skulle resultatet visa på ännu större behov av åtgärder än det redan i dag gör. Man kan ju fråga sig om regeringen alls vill ta tag i det allvarliga läget med människohandel i Sverige i dag med tanke på de relativt få åtgärder som vi har sett under de senaste åtta åren. Prostituerade kvinnor vittnar om att muslimska ledare tar betalt för att leda vigselceremonier före sexköp för att sexköparna kräver det - detta eftersom sex utanför äktenskapet är förbjudet inom islam. Sexualbrott förekommer alltså bokstavligt talat i religionens namn, och ändå har det inte skett någonting. Vissa religiösa ledare menar att detta har stöd i Koranen. Det är alltså den religiösa läran man utgår från som norm i första hand - inte den svenska lagen. Detta är en omoralisk företeelse som jag anser att vi måste stoppa. Det borde vara svårt, även för Socialdemokraterna, att bortse från det som framgår i granskningen och att sexhandel, människohandel och religiösa normer som avviker från svenska regler och normer styr kvinnor i dagens Sverige. I och med parallellsamhällets framväxt i Sverige ser vi en förekomst av dessa omoraliska företeelser, och dem måste vi stoppa. Religiösa samfund som agerar hallickar är något som Sverige inte gärna kan acceptera. Vi har under de senaste åtta åren sett en regering som vi i princip har varit tvungna att knuffa framför oss för att få igenom varje förändring när det gäller de här lagarna. Det var så när det gällde lagen mot barnäktenskap. Det kom först som ett förslag från oppositionen, och så småningom tvingades regeringen tillsätta en utredning som sedan ledde till en lag. Det var likadant med månggifte. Där ville dessutom oppositionen lyfta in månggifteslagstiftningen i barnäktenskapsutredningen - något som Morgan Johansson och regeringen vägrade. I stället kallade man till ett möte som jag själv inte var inbjuden till. Vad som sas under detta möte vet jag inte, men det resulterade i att det plötsligt inte fanns en majoritet för att lyfta in månggifte i barnäktenskapsutredningen. Om man hade gjort det hade den lagstiftningen påskyndats med mer än ett år. Det är beklagligt att Morgan Johansson och regeringen agerar mer bromskloss än pådrivande i de här frågorna.
Fru talman! Det råder inga som helst tveksamheter om att det som har avslöjats är avskyvärt. Mikael Eskilandersson behöver inte försöka övertyga mig när det gäller frågan om att vara emot sexköp eller prostitution. Det är vi socialdemokrater som har drivit igenom så gott som varenda stor reform på området. Det var vi som en gång införde sexköpslagen för 20 år sedan. Alldeles nyligen har vi också skärpt straffen för sexköp när vi tog bort böter ur straffskalan. Han behöver alltså inte övertyga mig om hur viktigt det är att bedriva den här kampen. Samtidigt - eftersom Sverige är en rättsstat - är det polis och åklagare som beslutar i de enskilda fallen. Det är de som bedriver förundersökningar, och det är de som tar frågor till åtal och sedan till domstol. Det är inte regeringen som gör det. Det är en viktig rågång att hålla på. Jag utgår därför nu ifrån att de myndigheter som är inblandade i detta och som har ansvar för det fortsätter att se väldigt allvarligt på den här typen av brott. Det som Mikael Eskilandersson säger om att man har drivit regeringen framför sig är fel. Det där är en sak som högern har satt i system. När man vet att saker och ting är på väg fram från regeringens sida - när vi till exempel har tillsatt en utredning - passar man på här i riksdagen att snabbt ta fram ett tillkännagivande så att man i efterhand ska kunna säga att det minsann var riksdagen som drev fram det hela. Det där är en del av det politiska spelet. Det bryr jag mig inte så mycket om, utan det viktiga är att de nya reformerna kommer på plats. Jag kan konstatera att vi under den period som vi har varit i regering har gjort mer också på detta område än vad någon annan regering har gjort tidigare. Mikael Eskilandersson nämnde barnäktenskapsbrottet. Där skärpte vi lagstiftningen väsentligt. Vi har alldeles nyligen här i riksdagen beslutat om en ny brottsrubricering när det gäller hedersbrott. Det är en jättestor reform. Månggiftesfrågan togs upp. Också den tog vi i, men vi gjorde det på ett sådant sätt att man verkligen kunde driva processen framåt. Det var nog snarare en processfråga än en fråga om vart någonstans vi skulle som vi hade delade meningar om. Vi kan bara konstatera att också detta nu är genomfört. Under de här åren har vi också tillskjutit mycket stora medel till både polis och åklagare för att driva utredningarna framåt. Ta bara sexköpen, där man verkligen märker av den ökade aktiviteten från polisen! Det märks inte minst i samhällsdebatten. Det handlar om att jaga människohandel och sexhandel. Det har varit ett antal uppmärksammade kunder som har fastnat i polisens nät. Detta är ingen tillfällighet, utan det beror helt enkelt på att polis och åklagare nu prioriterar de här frågorna på ett annat sätt än tidigare - bland annat i kraft av att de nu har mycket större resurser till sitt förfogande. Jag kan försäkra Mikael Eskilandersson om att det här inte är någonting som vi tar lätt på, utan snarare tvärtom. Vi kommer att fortsätta att driva fram dessa frågor med kraft.
Fru talman! Det är en lite märklig historiebeskrivning från Morgan Johansson att det på något vis skulle vara regeringen som ligger på. När jag stod här i kammaren och började prata om att vi borde förbjuda månggifte var svaret från regeringen: Vi vet inte ens om det finns ett problem. Vi måste först utreda om det förekommer och i vilken utsträckning. Det är definitivt oppositionen som har varit pådrivande, och vi har varit pådrivande i princip i varje fråga - långt innan regeringen ens har tillsatt sin första utredning om huruvida det finns ett problem. Det var Morgan Johanssons företrädare som tillsatte just denna utredning, vill jag minnas. I åtta år har regeringen suttit utan att egentligen ta tag i problemen på riktigt. Man har gjort det som oppositionen har tvingat fram genom tillkännagivanden - men inte mer, och oftast lite halvtaffligt. Månggifte, till exempel, är fortfarande tillåtet för dem som bor i Sverige och har varit gifta sedan innan lagen trädde i kraft. Det är någonting som jag tycker att vi borde sätta ett stoppdatum för ganska omgående. Om Sverigedemokraternas politik däremot hade fått genomslag långt tidigare, och om vi hade fått bestämma, hade vi aldrig sett detta hända. Det behövs ett antal åtgärder, och det handlar då inte bara om det som eventuellt kommer om strypt och återkrävt bidrag från organisationer som organiserar sexköpen. Jag har dessutom inte hört att regeringen tänker införa några återkrav. Det handlar också om att ta bort undantaget för hemlig dataavläsning, som jag nämnde tidigare. Man bör möjliggöra utvisning av både dem som främjar sexköp och dem som köper sex genom moskéer genom återinförande av utvisning på grund av asocialitet. Man bör dra in vigselrätten och eliminera alla möjligheter till månggiften. Svensk lag och svenska normer borde gälla i Sverige. De ska följas.
Fru talman! Mikael Eskilandersson blandar ihop allting. Månggifte är förbjudet i Sverige och har alltid varit det. Den diskussion som har varit har gällt om äktenskap som har ingåtts utomlands ska erkännas i Sverige eller inte. Nu har vi täppt till den luckan; det gjorde vi för några år sedan. Det stämmer, det som Mikael Eskilandersson säger, att det var min företrädare Heléne Fritzon som hanterade den processen och drev igenom reformen. Det är bra, tycker i alla fall jag, att detta är på plats. Sedan gällde det utvisning på grund av brott. Fälls du till exempel för koppleri och inte är svensk medborgare är det klart att du löper risk att bli utvisad. Riksdagen har dessutom alldeles nyss beslutat om ännu hårdare regler just för utvisning på grund av brott, regler som väsentligt kommer att öka möjligheten att utvisa dem som begår brott. Fälls du som sagt för så allvarliga brott som människohandel och koppleri är naturligtvis huvudregeln att du ska utvisas. Det är alls inget konstigt med det. Med den nya lagstiftningen kommer det också att vara lättare att utvisa än tidigare. När det gäller denna del och det som interpellationen handlar om ligger frågan om att vidareutreda brott på polis och åklagare. Den kan regeringen inte gå in i. När det gäller frågan om vigselrätten ligger den på Kammarkollegiet. Vi får se hur myndigheterna agerar i dessa ärenden.